Fru talman! Luciano Astudillo har frågat näringsministern vilka åtgärder hon ämnar vidta för att minska regelkrånglet med anledning av a-kasseförändringarna. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Regelförenkling är ett av medlen för att regeringens mål om fler jobb ska uppnås. Målet för regeringens regelförenklingsarbete är att företagens administrativa kostnader för samtliga statliga regelverk ska minska med minst 25 procent till hösten 2010. Regeringens syfte är också att regelförenklingsarbetet ska leda till en märkbar förändring i företagens vardag. Arbetet med handlingsplanen för regelförenklingsarbetet genomförs i två steg under 2007. Det första steget beskrevs i den handlingsplan som presenterades i maj 2007. I ett andra steg under hösten 2007 kommer redovisningen att utvecklas och konkretiseras. Handlingsplanen bygger på underlag från samtliga departement och 53 myndigheter. Arbetet som genomförs ska resultera i en mer omfattande handlingsplan som ska redovisas i en skrivelse till riksdagen i början av 2008. Dock är det så att det varierar mellan olika regelsystem hur mycket det går att förenkla. Vad gäller de regler som styr arbetslöshetsförsäkringen är det riktigt att regelbördan, främst i form av arbetsgivarintyget, inte har kunnat förenklas i samma utsträckning som andra regelsystem. Förändringarna i regelverket har troligtvis inneburit en något ökad administrativ regelbörda för företagen. Detta ska ställas mot det omfattande arbete som regeringen, den nuvarande men också den tidigare, genomfört och genomför i syfte att minska de felaktiga utbetalningarna i trygghetssystemen. I budgetpropositionen för år 2007 aviserade regeringen att den avsåg att skärpa och se över reglerna i arbetslöshetsförsäkringen med syfte att säkerställa arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring samt att minska eventuellt fusk och felaktiga utbetalningar. Ett flertal förändringar har under budgetåret 2007 genomförts i denna riktning, och i budgetpropositionen för år 2008 redovisade regeringen ytterligare åtgärder som man avser att genomföra i syfte att minska de felaktiga utbetalningarna. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, spelar här en väsentlig roll i sitt arbete att utöva tillsyn över arbetslöshetsförsäkringen. Det är regeringens uppfattning att förändringarna i arbetslöshetsförsäkringens regelverk har bidragit till den ökning av sysselsättningen och den minskning av utanförskapet som skett under 2007. Regeringens arbete med att förstärka tillsynen måste vägas mot intresset för att minska företagens administrativa kostnader. Jag förväntar mig därför att den regelöversyn som nu sker kommer att leda till förändringar som minskar företagens regelbörda även på arbetslöshetsförsäkringens område.
Fru talman! Man kan först konstatera att den totala regelbördan har ökat, inte minskat, för de små företagen under det första året som vi har haft en borgerlig regering. Man kan väl säga så här: Littorin var väl det statsråd som sken allra mest den där dagen då statsministern offentliggjorde den borgerliga regeringen. Han gick in i den här nya rollen med hull och hår, och snart blev han kallad den ständigt leende ministern i medier. Nu har det gått ett och ett halvt år, och vi har en helt annan arbetsmarknadsminister. Littorin har beskrivit sig som lite ensam. Littorin tycker inte det är roligt längre. Det är inte det roligaste han har gjort, sade han för en tid sedan i Kommunalarbetaren. Littorin har beskrivit sig som gubben i lådan på Gröna Lund, en som alla slår på. Stackars han! Hoppas att han i allt det här skänkt en liten tanke åtminstone till alla de arbetslösa och sjuka som den borgerliga regeringen har slagit på. Men så fel det kunde bli. Det var ju inte detta Littorin hade sett framför sig - tror jag i alla fall. Vad gick fel? Jag tror varje minister har sin förklaring: statsministern själv, Fredrik Reinfeldt, med sitt dåliga ledarskap, Maud Olofsson, som bara pratar, pratar och pratar och . Ja, men det här är retorik också. Vi är politiker.

Fru talman! IAF konstaterar att det främst är arbetsgivarintyget och ifyllandet av detta som kostar pengar för företagen samt att de förändringar som gjorts i samband med regelförändringarna i arbetslöshetsförsäkringen troligtvis har inneburit ökade kostnader för företagen eftersom det tar sju-åtta minuter längre tid att fylla i intyget för att säkerställa att det inte innefattar fusk. Jag tycker att det säger allt om Luciano Astudillos konstruerade konflikter.
Fru talman! Jag ska läsa upp ett exempel från verkligheten. En 45-årig arbetslös, medlem i Skogs och träfackets a-kassa, jobbade heltid före arbetslöshet. För att räkna ut hans normalarbetstid och dagersättning var a-kassan dock tvungen att ta reda på hur många arbetstimmar han faktiskt hade arbetat under det senaste året. Han hade varit sjukskriven på halvtid under oktober, november, december och januari. Dessutom hade han varit sjuk under en vecka i augusti månad 2007. För att klara ut vilken dagersättning han var berättigad till enligt de bestämmelser som den borgerliga alliansen drivit igenom krävs det tre olika arbetsgivarintyg numera från hans tidigare arbetsgivare. Det innebär att arbetsgivaren måste komma med detaljerade upplysningar som kräver arbete och byråkrati. Dessutom blir den arbetslöses ersättning ingalunda några 80 procent utan två tredjedelar av hans tidigare förtjänst. På område efter område har krånglet ökat. Tidigare var det enklare. Kostnaden för hanteringen av arbetsgivarintygen har för de små företagen ökat med mellan 120 och 180 miljoner kronor. Därtill kommer förändringarna vid årsskiftet som ökar kostnaden med mellan 35 och 50 miljoner kronor. Vad säger arbetsmarknadsministern egentligen? Jag tycker att han förminskar ett problem som verkligen är stort. Verkligheten är att vi fått en a-kassa som är dålig inte bara för Sveriges löntagare utan också för Sveriges småföretagare. Varför backar ni inte? Varför har det gått så mycket prestige i frågan? Dessutom vänder nu konjunkturen, och risken är överhängande att arbetslösheten åter börjar öka. Det är först då vi ser hur effekterna av en försämring av a-kassan kommer att slå fullt ut. 400 000 människor har flytt a-kassan, därav många småföretagare som känner att den inte ger den sociala trygghet som även de har rätt att känna. Varför backar ni inte, Littorin?
Fru talman! Det är väl rimligt att arbetsgivarna håller rätt på de anställdas arbetstid. Nu tar det sju minuter längre tid - i avsikt att minska fusket. Jag har svårt att hetsa upp mig över det, fru talman.
Fru talman! Jag får väl konstruera frågan på sådant sätt att jag kan debattera den med näringsministern. Jag märker att Littorin uppenbarligen inte behärskar de här områdena, med tanke på de korta svaren och oviljan att ta diskussionen om en så viktig fråga som den sociala tryggheten för många småföretagare. Det är beklagligt att jag får den typen av svar. Byråkratin har ökat. Numera måste en arbetsgivare intyga exakt hur mycket den anställde arbetat och exakt hur mycket den anställde varit frånvarande de senaste tolv månaderna, alltså under ett helt år. Tidigare räckte det med ett halvår och uppgift om den lön som den anställde hade. Det är klart att det har ökat krånglet. Dessutom har många småföretagare fått försämrad social trygghet. Jag konstaterar att Littorin inte vill ta diskussionen kring dessa frågor. Jag konstaterar också att en av de stora grupper som blivit svikna efter valet är just småföretagarna. Regelkrånglet har ökat och skatten höjts för de minsta, och de har dessutom fått sämre social trygghet. Man sade en sak före valet, och sedan svek man så fort man fick möjlighet att genomföra sin politik.
Fru talman! Det är som vanligt med Luciano Astudillo; debatten handlar aldrig om det som står i interpellationen. Men okej, om jag återgår till frågan i interpellationen, det vill säga vilka åtgärder näringsministern ämnar vidta för att minska regelkrånglet med anledning av a-kasseförändringarna, är mitt svar att regelkrånglet enligt IAF ökat med sju minuter.